Herr talman! Jan Ericson har frågat mig hur jag avser att agera i de kommande förhandlingarna om Efsi för att minimera riskerna för att politiskt styrda investeringar i framtiden ska leda till kostnader för de svenska skattebetalarna.Först och främst vill jag framhålla att regeringen har välkomnat EU:s investeringsplan där Efsi ingår. Syftet är att öka investeringarna i EU och därigenom bidra till förutsättningar för fler jobb och högre tillväxt.Beträffande urvalet av projekt kommer regeringen att fortsätta att verka för att Europeiska investeringsbankens roll blir central och att bankens autonomi inte inskränks. Det är angeläget att projekt granskas och bedöms och att finansiering beviljas på transparenta och objektiva grunder. Initiativets trovärdighet och därmed förmåga att attrahera privata investerare består i att urvalet av projekt inte politiseras.Avslutningsvis vill jag framhålla att regeringen även fortsättningsvis kommer att värna att EU:s fleråriga budgetram för 2014-2020 respekteras. Regeringen ska arbeta för att de eventuella ökade risker för EU:s budget som investeringsplanen kan innebära minimeras och att eventuella tillkommande utgiftsbehov inte får leda till ökade medlemsavgifter utan ska hanteras genom omprioriteringar.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, men det stillar inte min oro.Föredragningen i finansutskottet den 10 februari av statssekreterare Karolina Ekholm visade på uppenbara risker kopplade till detta projekt. Det gäller inte minst brister i finansieringen, som kan utmynna i att Sverige i värsta fall i framtiden kan tvingas betala ytterligare pengar till EU-budgeten utöver redan beslutad avgift.De garantier från EU-budgeten som nämns i investeringsplanen är bara till 50 procent täckta med riktiga pengar.

Problemet är snarare att hitta lönsamma investeringar som känns hållbara på sikt och som kan ge investerarna en god avkastning. I den mån sådana objekt erbjuds kommer de inte att ha svårt att hitta finansiärer.Finansministern säger i sitt svar att regeringen ska fortsätta att verka för att projekt granskas, att finansiering beviljas på objektiva grunder och att urvalet av projekt inte politiseras.Jag vill till att börja med fråga finansministern hur hon konkret tänker verka för detta. Finansministern säger att regeringen vill verka för att EU:s budgetram ska respekteras, att de eventuella risker för EU:s budget som investeringsplanen kan innebära ska minimeras och att eventuella tillkommande utgiftsbehov inte får leda till ökade medlemsavgifter utan ska hanteras genom omprioritering.Finansministern flaggar alltså för att det finns vissa risker i projektet.

Herr talman! Det är sant att det här är ett projekt som vi alla, oaktat parti, och även regeringen har känt en viss tveksamhet till. Men man har insett att investeringar i Europa är nödvändiga, inte minst i de länder som fått göra många försakelser och där vi vet att det finns stora problem med investeringar. Det är detta faktum som har föranlett det hela.Utifrån detta har vi skaffat oss en gemensam uppfattning i den här kammaren, alla åtta partier tillsammans. Sverigedemokraterna hade möjligen en avvikande uppfattning, men det var i alla fall sju partier. parlament ska kunna gå fram och ställa nödvändiga krav. Det har gällt inte minst finansieringen, som varit det viktigaste för oss eftersom vi är nettobetalare.Jan Ericson sitter i finansutskottet, men jag såg ingen reservation i det granskningsbetänkande vi behandlade så sent som i förra veckan. Det förvånar mig.Jag ska inte höja temperaturen alltför mycket i debatten, men det är lite grälsjukt att komma när tåget har gått. Vi har granskat, vi har haft debatt i kammaren och vi har försökt vara hovsamma - Fredrik Schulte och jag har nog aldrig varit så artiga mot varandra i en debatt som då.Man kan inte säga annat än att vi har gått fram med en röst i det här sammanhanget. Även Moderata samlingspartiet stod bakom den svenska ståndpunkten efter att vi justerat den lite - i och för sig med betoning på lite, men det spelar ingen roll. Oaktat vem som förlorade har vi gått fram med en röst. Vi har varit överens, och vi har försökt hålla en linje där vi kan hålla ihop detta viktiga förslag. För det är utan tvekan viktigt, och det är stort.Vi brukar hålla ihop i den här kammaren när det gäller de stora förslagen på EU-nivå. Det har varit viktigt. Vi har velat skicka med vår regering ett mandat som så många som möjligt kan stå bakom i de stora, viktiga besluten. Sedan kan vi vara oeniga och ha avvikande meningar i andra beslut.I det här fallet började det lite skakigt, men vi var överens allihop. Det som förvånar mig är att det inte fanns några reservationer eller avvikande meningar i slutet av behandlingen.Vid ett tillfälle fick regeringen ändra sin ståndpunkt. Det måste man naturligtvis göra - annars har man inte lyssnat på överläggningarna vare sig i EU-nämnden eller i utskottet. I det här fallet gjorde man det, och jag förstår därför inte riktigt den kritik som kommer efter framläggandet.

Herr talman!

Det är mycket lite som pekar på att den här typen av åtgärder ger en sådan effekt och så väsentligt mer lönsamma investeringar att det skapar många fler jobb.Detta är en fråga som kommissionen och tyskarna tycker är viktig därför att man vill avlasta den politiska press som finns i framför allt södra Europa, där man har tvingat fram tuffa besparingar och strukturreformer. Nu vill man komma med något som gläder den delen av Europa. Vi har inte motsatt oss det, även om vi har varit djupt skeptiska till effekterna av investeringsplanen.Börje Vestlund börjar glida mer och mer i argumentationen från att vi var överens och att de var skeptiska till att nu alltmer prata om att det är en viktig reform och plan för att ändra det ekonomiska klimatet i Europa. Det håller jag inte med om.

Vi är måna om att vi inte ska betala ännu mer.Jag tycker att det är bra att Jan Ericson ställt denna interpellation. Efter det att vi godkände detta i EU-nämnden och riksdagen fattade beslut har det faktiskt hänt en hel del. Europeiska revisionsrätten har lyft ett varnande finger och pekat på att vi nu måste ta frågan på allvar.

Nu har dock samtliga partigrupper i Europaparlamentet kommit överens om att man inte ska ta pengar därifrån. Det är bra, för det är en av de få sakerna i EU-budgeten som verkligen gör positiv nytta. Men då infinner sig frågan: Var ska pengarna komma ifrån?Om man börjar diskutera jordbruksstödet vet vi hur fransoserna med flera agerar. Detta är därför en viktig fråga: Kommer vi att klara det ekonomiskt?

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att ha processen klar för sig när man diskuterar den här frågan.

Sedan har jag varit i EU-nämnden och på Ekofin i Bryssel i flera omgångar under hela våren för att diskutera den här fonden. Alla synpunkter som Sverige har fört fram har vi förankrat i EU-nämnden, och där har det funnits en bred enighet om de ståndpunkter som Sverige har fört fram. Alla partier utom Sverigedemokraterna har stött regeringens linje och varit involverade i utformandet av linjen.Att tvinga mig, som du talar om, Fredrik Schulte, låter väldigt konstigt. Den förändring som blev i regeringens ståndpunkt vid förra eller förrförra mötet har jag absolut inga problem att acceptera. Däremot förde du till att börja med fram en annan ståndpunkt som var mer problematisk. Men den ståndpunkt som vi i EU-nämnden sedan landade i, efter ett gott samarbete över blockgränsen, var bra och gjorde att slutresultatet säkert blev bättre än det hade blivit annars.Det har varit mycket diskussioner och förhandlingar, och den här fonden har nu utvecklats under diskussioner mellan kommissionen och rådet. I rådet är vi klara med ett förslag som vi har skickat till Europaparlamentet, så just nu ligger frågan i Europaparlamentet och förhandlas där.Det handlar till exempel om hur styrelsen för Efsi ska se ut. Först fanns det tankar om att väldigt många aktörer som lade in pengar i fonden skulle kunna få plats i styrelsen, vilket vi tyckte var lite konstigt om utländska stater eller stora internationella pensionsfonder skulle kunna få plats i styrelsen. Så blir det inte nu, utan det är bara Europeiska investeringsbanken och kommissionen som kommer att vara representerade i styrelsen.Från svensk sida har vi förankrat ståndpunkterna i EU-nämnden hela tiden och hävdat att projekt måste granskas och godkännas på objektiva och tydliga grunder utan hänsyn till olika sektorer och geografisk fördelning. Det är också så det ser ut i det dokument som nu har skickats till EU-parlamentet. Jag måste säga att det är många länder som har fört fram den ståndpunkten, så det är inte en liten klick länder, utan det är ett brett stöd för just den ståndpunkten i finansministerkretsen.Sverige har hela tiden hävdat linjen att ökade risker för EU:s budget ska minimeras. Jag var tydlig på förrförra Ekofinmötet och uttalade att om det krävs ökade utgifter i EU:s budget måste det ordnas genom omprioriteringar och inte via ökade medlemsavgifter för länderna. Det var jag tydlig med på Ekofin.Sverige har också drivit hårt att budgetramen ska respekteras, och vi har fått in en särskild beaktandesats där det står tydligt att Efsis verksamhet ska respektera den treåriga budgetramen.Vi har från svensk sida också drivit att det ska vara gröna, hållbara, resurseffektiva investeringar, och det har vi också fått in en beaktandesats om. Vi har också lyckats få fram att fonden inte ska kunna förlängas hur som helst utan att det ska ske en tydlig utvärdering, och sedan ska det vara ett aktivt beslut om den ska förlängas. Vi har också lyckats få rådgivningshubben och projektlistan, som hänger ihop med fonden, att inte bli alltför administrativt tungrodd.
Herr talman! Jag lämnade in min interpellation den 12 februari. Det har glädjande nog hänt en del sedan dess, en del steg i rätt riktning.Men jag blir lite fundersam. Börje Vestlund går upp och säger att anledningen till satsningen från EU:s sida är att man behöver göra investeringar i de länder som har drabbats hårdast av krisen. Men sedan går Magdalena Andersson upp och säger att inga sådana hänsyn ska få tas, som geografiska hänsyn, utan att det ska vara helt objektiva investeringsbedömningar. Men det kan inte hända samtidigt, både att man ska främst stötta länder med störst problem och att man ska göra objektiva investeringsbedömningar. Det är där som det klickar lite grann. Vi vet att det finns länder inom EU som är mycket måna om att pengarna ska fördelas geografiskt rättvist, så som de ser på saken.Revisionsrättens synpunkter kom så sent som i går, i alla fall i medierna. De var mycket oroliga över detta. Man kan väl konstatera att osäkerheten i projektet har ökat i samma takt som den svenska regeringen med stöd av Alliansen har flyttat fram Sveriges positioner i frågan. Men det känns som ett ganska svajigt projekt, måste man säga.Jag instämmer helt med Fredrik Schulte. Vi har varit skeptiska till detta hela tiden, även om vi har ställt upp på den svenska linjen. Men man kan ju ställa upp på en svensk linje utan att hylla projektet och tycka att det är helt fantastiskt. Jag är synnerligen tveksam till om detta verkligen är rätt sätt att gynna investeringar inom Europa. Risken är överhängande att man satsar på osäkra objekt som ingen annan vill satsa pengar i, som jag nämnde förut. Är det uppenbart lönsamma investeringar kommer det att lösa sig självt - det gör det alltid. Det finns alltid riskvilligt kapital då.

Herr talman! Först om detta med att pressa regeringen, som Fredrik Schulte uttrycker det. Jag måste ha varit jävligt framgå. Förlåt mig!Jag ber om ursäkt - jag ska inte göra så mer!I så fall har jag varit väldigt framgångsrik i EU-nämnden tidigare, för då har jag pressat alliansregeringen många gånger. Men jag har inte kallat det för att "pressa", utan jag har kallat det att vi har ett bra samarbete med regeringen i de frågor där detta har skett. Det gäller bland andra Annie Lööf och de olika energiministrarna. Jag kallar dock detta inte att pressa, utan jag kallar det ett gott samarbete. Men det är möjligt att begreppen är olika.Beträffande geografiska hänsyn: Det fanns faktiskt förslag från ett antal medlemsländer om att man skulle fördela pengarna så att alla länder fick lika mycket i förhållande till befolkningen eller vad det kunde vara. Sådana förslag fanns det ganska långt in i förhandlingarna. Vi var överens om att definitivt säga nej till sådana saker. Det skulle aldrig användas. Vi ville inte ha det.Det revisionsrätten har anfört måste naturligtvis vägas in. Men det är väl ingen - jag betonar det - här i kammaren som har tyckt att detta har varit det allra bästa förslaget. Men vi tycker att om vi ska vara med, då måste vi vara med och påverka, och då kan vi inte bara säga nej. Det är ett argument som vi ofta använder i EU-frågor eftersom det är viktigt för Sverige att vara med hela vägen.

Herr talman! Jag tycker att påståendet gränsar till .(FÖRSTE VICE TALMANNEN: Det får finansministern i så fall ta upp i talarstolen.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att när vi ställde frågor till statssekreteraren i finansutskottet i januari blev hon ganska ställd. Vi ställde frågan om hur mycket av dessa garantier som faktiskt fanns på riktigt, och vi ställde en del andra frågor som uppenbarligen var mycket besvärliga. Efter hand har insikten ökat, både hos oss och hos regeringen, om att det finns en hel del risker i detta projekt. Förhoppningsvis har vi någon form av samsyn i fråga om att vi behöver ha ordentlig koll på detta. Men när finansministern säger att hon har koll på detta ärende känns det lite konstigt. Det var nämligen först när Alliansen ställde besvärande frågor i dessa sammanhang om de här garantierna som detta började röra på sig.

Herr talman! Regeringen har hela vägen drivit linjer i denna fråga som har varit förankrade i EU-nämnden. Det är bra att det i EU-nämnden finns ett brett stöd för att vi ska driva en budgetrestriktiv linje, och det har vi också gjort. Sedan har vi naturligtvis utvecklat denna linje i takt med att vi har fått mer information om hur denna fond ska fungera. Hur fonden ska fungera har varit ett löpande arbete under den här våren. Vi har hela vägen pekat på behovet av att det inte ska leda till ökade medlemsavgifter. Vi har också pekat på behovet av att detta ska hållas inom EU:s budgetramar och att riskerna för EU:s budget ska minimeras. Jag är mycket glad och tacksam över att det finns ett så brett parlamentariskt stöd för den linjen.